Fru talman! har frågat statsministern om han har fortsatt förtroende för de ministrar som inte har följt regeringens skarpa uppmaningar om hur man ska uppträda under pandemin och om statsministern kommer att vidta några åtgärder. Interpellationen har överlämnats till mig. Efter sommaren har smittspridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 ökat, och läget är och har varit mycket allvarligt under en tid. Regeringen och berörda myndigheter har under hösten fattat flera beslut om nya råd, restriktioner och andra åtgärder för att minska smittspridningen. Samtidigt har det varit angeläget att i möjligaste mån hålla samhället öppet. För att det ska fungera är det nödvändigt att den som rör sig ute i samhället undviker all form av trängsel. Statsministern har förtroende för sina statsråd.

Fru talman! Jag kan konstatera att detta korta svar till trots har statsministern uteblivit från det ansvar som han borde ha som statsminister att stå här och svara på den här angelägna frågan. Jag vill ändå tacka statsrådet för svaret. Det är inte lätt att vara Mikael Damberg i dag just på grund av att statsministern är feg nog att inte vara här. Damberg används för att statsministern inte kan stå till svars för sin regerings kompletta misslyckande. Av den anledningen tycker jag att såväl Mikael Damberg som svenska folket förtjänar bättre än en statsminister som flyr ett ansvarsutkrävande. Fru talman! Jag skulle kunna stå här och tala vitt och brett om den så kallade svenska strategin som grundar sig på frivillighet och eget ansvar. Det har hetat att det är en långsiktigt hållbar strategi som fungerar bäst till följd av vår kultur och vårt sätt att leva här i Sverige. Vi kan dock konstatera att den varken är långsiktigt eller kortsiktigt hållbar. Vidare tycks rätten till frihet vara väldigt viktig för regeringen. Det låter ju fint. Men det innebär också att vi har sett en ständig skepsis från regeringen när det kommer till olika restriktioner. Man har varit skeptisk till minsta lilla restriktion. Vad man inte har nämnt i sammanhanget är att den frihet som regeringen värnar inte gäller för alla. Man värnar rätten för en 25-åring att ta ett par öl på krogen. Men man värnar inte samma rätt för en 80-åring att säkert kunna handla förnödenheter på sin lokala matbutik. I långa personer har riskgrupperna tvingats isolera sig för att de ska kunna hålla sig från smittan som härjar i samhället. Det har legat på deras ansvar att skydda sina liv just för att det är en livshotande sjukdom, och i vissa fall har de inte kunnat göra det. Det gäller dem som har bott på särskilda boenden eller som har haft hemtjänstpersonal. De har helt enkelt inte kunnat skydda sig själva. Fru talman! Allt detta sker på grund av att regeringen värnar frihet för vissa och säger sig tro på eget ansvar, något som uppenbarligen inte fungerar. Förtroendet för svenska myndigheter är högt, har vi återkommande fått höra, varför man förväntar sig att svenskarna följer restriktionerna. I kombination med halvluddiga och ibland otydliga rekommendationer har man manat människor att ta detta på allvar. Det har varit tydligt inte minst i statsministerns så kallade tal till nationen. Han har varit väldigt allvarsam. I november sa han följande: Det vi som land gör fel nu får vi lida för senare. Det vi gör rätt nu får vi glädje av senare. Det vi gör nu påverkar hur luciafirandet kommer att se ut, hur julfirandet kommer att se ut och vilka som fortfarande kommer att vara med oss i jul. Det kan låta hårt, och det kan låta brutalt. Men det är precis så hård och brutal verkligheten är. Fru talman! Ett flertal statsråd, statsministern inkluderad, har struntat i den här uppmaningen. Tidigare har statsråd fått avgå för mindre övertramp. I Fredrik Reinfeldts regering handlade det om något så enkelt som obetalda avgifter. Två ministrar fick avgå inom loppet av åtta respektive tio dagar - för obetalda avgifter! Och här har man äventyrat folkhälsan. Fru talman! Varför gäller inte dessa riktlinjer regeringen eller dess myndighetschefer?

Fru talman! I samband med en pressträff den 18 december då regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten redogjorde för nya restriktioner i syfte att stoppa spridningen av covid-19 sa statsministern: "I år måste julen bli annorlunda. Situationen är fortfarande allvarlig." Och för de allra flesta, fru talman, blev det på något sätt en annorlunda jul. För många som jobbar inom vården, särskilt inom iva, blev det en jul utan nära och kära då de i stället var tvungna att vårda dem som drabbats hårdast av pandemin. Dessa vårdanställda är kanske de som om några förtjänar att få lite julledigt efter månader av stress och hårt arbete med att ta hand om våra medmänniskor. Många människor i landet lyssnade på regeringens uppmaningar. De avstod från både resor, julhandel och mellandagsrea. Regeringen har uppmanat till att endast företa resor om dessa verkligen är nödvändiga - allt för att hålla resandet och smittspridningen nere. Men det framgår nu tydligt att dessa uppmaningar och rekommendationer inte gäller regeringen själv. Finansministern åkte på skidsemester till Sälen och besökte en skiduthyrning den 20 december. Vi ska komma ihåg att Sälen också hade ett utbrott bland personalen, där flera hade drabbats av covid-19. Socialministern ska enligt källor ha synts på mellandagsrea i köpcentrumet Hansa City i Kalmar och andra butiker. Detta har hon dock dementerat i ett svar på en skriftlig fråga; det ska nämnas. Justitie och migrationsministern besökte Nova i Lund på mellandagsrean. Statsministern var flera gånger i december ute i Gallerian här i Stockholm. Försvarsminister Peter Hultqvist åkte på privat semesterresa över nyårshelgen till Finland. Expressen avslöjar att det inte var första gången han åkte på privata resor, utan han har företagit minst tre privata resor under hösten och vintern. Fru talman! Jag skrev frågor till berörda statsråd om deras förehavanden. Svaren har nu kommit, och jag kan konstatera att statsministern, försvarsministern och finansministern hukar bakom socialministern, som alltså dementerar sina egna klavertramp. Därmed gjorde de tre nämnda statsråden, inklusive statsministern, det väldigt lätt för sig och undslapp att svara för de klavertramp som de har gjort. Jag måste säga precis som Markus Wiechel om att statsministern inte står här och svarar på interpellationen: Det är ett ganska fegt beteende. Men det är väl tyvärr talande för sittande regering. Justitie och migrationsministern svarar dock själv, och det ska han ha en eloge för. Däremot kommenterar han inte alls sitt mellandagsshoppande. Så sent som den 10 november skrev justitie och migrationsminister Morgan Johansson på Facebook: "Säger man en sak till väljarna men gör något helt annat kallas det för hyckleri." Att stå på pressträffar och hålla tal till svenska folket om att avhålla sig från saker som julhandel, mellandagsrea och resor samtidigt som man själv inte gör det - det, fru talman, kan med rätta kallas för hyckleri. Precis som riksdagsledamoten Markus Wiechel nämnde har statsråd fått avgå för mindre förseelser, som obetalda tv-licenser. Men den nuvarande regeringens statsråd verkar kunna göra precis vad de själva vill utan att det får några som helst konsekvenser. Kanske återspeglar det hur de ser på sig själva - som oantastliga politiska aristokrater där mottot är makten framför allt.
Fru talman! Jag funderade lite grann på hur den här interpellationsdebatten skulle utvecklas och på vilket sätt tonläget skulle hållas. Jag hörde orden hyckleri, feg och makten framför allt. Man kan föra en politisk diskussion på det låga sättet om man vill. Det är uppenbart att Sverigedemokraterna tror att det gynnar deras intressen att sänka debattnivån till detta läge. Låt mig i stället lyfta debattnivån lite och ta fasta på det som Sverigedemokraterna säger här. De kritiserar på något sätt att inte mer stängdes ned i samhället under den här tiden. Den menar att det är en ologisk strategi att både hålla samhället öppet och att försöka minska smittspridningen och att människor därmed måste ta ansvar för att följa råd och rekommendationer. Jag noterade att i början av pandemin ville Sverigedemokraterna stänga Sveriges skolor; jag vet det. Men sedan blev det tyst kring det. Det försvann bort, och så sa inte Sverigedemokraterna särskilt mycket på väldigt länge om vilka andra verksamheter som man verkligen ville stänga eller lägga ned under pandemin. Det är väl detta som är det stora dilemmat för Sverigedemokraterna i den här debatten. Man låtsas nu att man tyckte någonting helt annat under pandemin men att man inte redogjorde för det. Man tog inte chansen att säga vad som borde stängas ned eller vad som borde göras helt annorlunda. Det gör att Sverigedemokraternas trovärdighet minskar ganska kraftfullt även nu. Jag kan bara konstatera att det som statsministern sa om hur vi skulle behöva fira jul var helt sant. Vi skulle behöva göra det i ett helt annat format med mycket färre vänner och släktingar än annars, och vi skulle inte kunna bete oss på samma sätt. Det blev också så att svenska folket ställde om och agerade på ett annorlunda sätt. Detta såg vi i och med att smittspridningen kulminerade någonstans i slutet på december och därefter minskade. Det var det här som var poängen; vi var tvungna att få ned smittspridningen. Just nu ser vi att smittspridningen minskar ganska kraftfullt i Sverige, men vi tar inte för givet att det kommer att fortsätta. Detta kan mycket väl ändras om människor slutar med att hålla avstånd, för det är det som är det absolut viktigaste i strategin. Först och främst handlar det om att stanna hemma om man har minsta symtom - då är man hemma så att man inte smittar någon - och om att hålla avstånd. Vi har en massa olika regler och rekommendationer för att på något sätt åstadkomma detta. Om folk är hemma när de är sjuka och om de håller avstånd minskar smittspridningen, och då kan vi hantera pandemin. Sedan kan man göra detta på olika sätt. När vi nu har en pandemilag som är uppdaterad finns det större möjlighet att reglera verksamhet som förut inte gick att reglera lagligt i Sverige med begränsningar på hur många som får vara i affärer och mycket annat. Det är en stor lättnad för oss att vi har en en lagstiftning på plats som gör det möjligt för oss att vara mer träffsäkra. Jag skulle ändå önska att Sverigedemokraterna valde att ha ett annat tonläge i diskussionen om detta. Det är en stor kris vi går igenom. Många människor har påverkats. Många har blivit sjuka. Många har dött. Man har blivit av med anhöriga eller vänner. Det här är en så pass seriös fråga att jag tror att vi tjänar på att försöka jobba så mycket som möjligt ihop i Sverige och att vi försöker ha en linje som innebär att vi både hanterar smittspridningen, håller igång samhället och ser till att barn och ungdomar får en bra utbildning så att de kan klara sig också efter krisen. Inte minst handlar det också om att se till att den personal som jobbar i äldreomsorgen och i hälso och sjukvården får möjlighet att göra sitt jobb under rimliga förhållanden. Då måste smittspridningen inte bara minska just nu utan fortsätta att vara låg. Vårt fokus just nu är att se till att vaccinationen går framåt på det sätt som vi planerar och att regionerna kan göra detta enligt den plan som innebär att i princip hela den vuxna befolkningen kommer att kunna vara vaccinerad före sommaren.
Fru talman! Än en gång kan jag konstatera att jag fortfarande tycker att det är synd om Mikael Damberg för att han ska behöva stå här i stället för statsministern. När det kommer till trovärdigheten kan jag tala för mig själv. Jag har lyft de här frågorna sedan början av mars förra året. Jag tror att det var den 4 mars som jag första gången skickade in en skriftlig fråga till regeringen, och i februari lyfte jag de här frågorna i offentligheten. Men då var nonchalansen från regeringens företrädare total. Vi hade dessutom en borgfred, som jag hade respekt och förståelse för, och därför blev det inga större skarpare debatter. Men jag respekterar som sagt att Mikael Damberg, som normalt inte jobbar med den här typen av frågor, inte har hundraprocentig koll på det. Gällande ordvalet hyckleri är det faktiskt Mikael Dambergs ministerkollegas ord. Det är Morgan Johansson som har kallat det regeringen just nu gör för hyckleri. Man säger en sak men gör någonting helt annat. Vad skulle Mikael Damberg annars kalla det för? För ungefär en timme sedan satt jag i telefon med en vän. Han tillhör inte den klassiska riskgruppen men drabbades av covid i höstas. Han låg på sjukhus hela december och har fortfarande inte riktigt återhämtat sig. Hans lungor och hjärta har tagit stor skada. Han låg på iva i fem dagar. Det var inte säkert att han skulle överleva. Om han inte hade ringt ambulansen hade han kvävts till döds i sitt hem. Det här är en person som inte levde särskilt riskfyllt i pandemin. Han drabbades. Det var slumpen som gjorde att han drabbades. Han har som sagt legat på sjukhus, träffat andra patienter och har själv den här erfarenheten. Han har träffat vårdpersonal. Vårdpersonalen, de som är de sanna hjältarna i pandemin, vädjar om en lockdown på grund av att de inte klarar av detta. De är utslitna. De har dåligt betalt; de får egentligen inget mer än vad de brukar få när de jobbar inom vården. De sliter ut sig själva. Vi vet att många har blivit sjukskrivna. Många har blivit sjuka. Många orkar inte mer. Det finns de som inte vill gå tillbaka till jobbet på grund av situationen inom vården. Det här är hjältarna i pandemin, och de vädjar om en total nedstängning. Det är mer än vad jag har förespråkat under pandemin. De vädjar om det på grund av att de inte orkar mer. Och sedan har vi dem som drabbas, dem som är sjuka, som min kompis. Vad säger man till dem när regeringen inte ens kan följa sina egna uppmaningar? Det är ett hån mot dem. Min kompis har själv sagt det. Han kände att det var ett hån när statsministern valde att gå ut och shoppa i strid med sina egna uppmaningar. I statsministerns novembertal som jag nämnde tidigare, med den skarpa uppmaningen, manade han samtliga invånare att tänka om rörande precis allt man ville göra. Det som inte var ytterst nödvändigt skulle man tänka om kring. Han sa: Ställ in, boka av, skjut upp! Så än en gång skulle jag vilja fråga statsrådet: Varför gäller inte dessa riktlinjer regeringen eller regeringens myndighetschefer?
Fru talman! Jag noterar att statsrådet Damberg undviker att kommentera sina statsrådskollegors förehavanden när de bröt mot sina egna rekommendationer. Man kunde ha koncentrerat debatten här till att prata om regeringens misslyckade politik och åtgärder när det gäller pandemibekämpningen, men jag valde att fokusera på just detta att statsråden bryter mot sina egna uppmaningar och rekommendationer som man förutsätter att svenska folket ska följa. Damberg säger att nivån på debatten sänks och tar upp ord som hyckleri, men det är faktiskt regeringens egna statsråd som är väldigt duktiga på att sänka debattnivån generellt. Hyckleri är ju Mikael Dambergs kollega Morgan Johanssons eget ord. Jag kan citera honom än en gång: "Säger man en sak till väljarna men gör något helt annat kallas det för hyckleri." Orden är Morgan Johanssons, på Facebook den 10 november. Vad kan det kallas om inte hyckleri när man uppmanar folket att göra en sak men sedan gör precis tvärtom själv? Det vore på sin plats att man gick ut och bad om ursäkt och också förklarade varför man inte lyder sina egna rekommendationer. Jag kan säga att jag själv är ute och handlar. Jag var också ute i mellandagarna. Jag följer dock rekommendationerna i övrigt när det gäller munskydd, att hålla avstånd och så vidare. Men jag har inte stått på presskonferenser och uppmanat svenska folket att avhålla sig från detta. Det är en jättestor skillnad. Det tycker jag att statsråden ska stå till svars för. Statsråd har som sagt tidigare fått avgå på grund av obetalda tv-licenser. Men här tycks man kunna göra precis hur man vill utan att det får konsekvenser.
Fru talman! Jag kan konstatera att ingen har anklagat statsministern för att skapa trängsel någonstans. Han har hållit avstånd och sett till att följa de rekommendationer om avstånd som finns för att inte bidra till detta. Han har också varit tydlig med att han hade kunnat handla den här julklappen till Ulla på något annat sätt än så som han gjorde. Varför skaver då debatten om denna interpellation från Sverigedemokraterna så mycket? Jag hade faktiskt velat avstå från det inlägg som jag nu gör. Ärligt talat: Sitter ni på någon häst någonstans, pekar mot andra och tar inget eget ansvar? Vad säger ni till Jimmie Åkesson, som stod i kammaren i en debatt i september med uppenbara förkylningssymtom utan att ha fått ett negativt covidtest? Vad säger ni till Jimmie Åkesson, som gick på 50-årsfest? Det fanns bilder på hur man hängde ihop i klungor. Höll han avstånd? Vi har alla ett ansvar för att följa de råd och rekommendationer som ges. Och det kan jag säga: Mina statsrådskollegor är oerhört noga med att inte skapa trängsel, att ta sitt ansvar och att följa råd och rekommendationer. Det här kanske mer speglar någonting annat. Sverigedemokraterna tycker verkligen att Stefan Löfven borde avgå. Det är det som det handlar om - ja, nicka gärna, Björn Söder! Ni har sagt att oavsett fråga vill ni bli av med Stefan Löfven som statsminister. Då blir det den här debatten. Jag tycker att det är lite ovärdigt. Man måste ta sitt eget ansvar. Man kan inte säga som Björn Söder: Jag har gått och shoppat i gallerior under julhandeln, med munskydd och vad det nu kan vara, men jag hade inte sagt detta förut så jag kan göra hur jag vill. Nej, det är inte så det går till. Man måste ta ansvar hela vägen, och man måste se till att följa de råd och rekommendationer som ges.

Men att ni skulle ha ett så högt tonläge i den här debatten hade jag inte förväntat mig. Detta är för allvarliga frågor för att bara göras till låg politik.

Fru talman! Innan jag glömmer det vill jag tacka statsrådet för svaret och dagens viktiga debatt. Jag kan sedan bara konstatera att Jimmie Åkesson inte har stått i talarstolen och uppmanat folk att ställa in, skjuta upp och så vidare. Han har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande sitt anförande här. Det må ha varit svaga rekommendationer - det tycker jag, och det tycker troligtvis han också - men det var ändå de rekommendationer som han fick. Men det viktiga är att det inte är han som har stått här och läxat upp svenska folket om hur de ska göra, utan det är statsministern med flera. Det är regeringen som har sagt hur man ska agera men sedan struntat i det. I andra länder - till exempel i Kanada men även i ett antal andra länder - har statsråd och ministrar fått avgå på grund av att de har brutit mot sina egna uppmaningar. Men i Sverige får man göra i stort sett vad som helst, verkar det som, om man är minister i Stefan Löfvens regering. I Fredrik Reinfeldts regering räckte det som sagt att man inte hade betalat tv-licensen. Det är dock en ganska stor skillnad: Här har man äventyrat folkhälsan och brutit mot egna uppmaningar. Varför ska en vanlig medborgare i det här landet lyssna på regeringen när de inte själva kan följa sina egna uppmaningar? Är en julklapp verkligen ett nödvändigt inköp? Är det nödvändigt att gå ut och handla en julklapp? Jag tycker inte det. Det låter faktiskt ganska patetiskt. Jag tänker inte läxa upp Mikael Damberg. Det är som sagt inte han som har gjort detta. Däremot är det han som är satt här av statsministern att svara på interpellationen. Vad säger ni till alla de som har insjuknat och till vårdpersonalen på iva?
Fru talman! Man kan inte stå här i talarstolen och påstå att man har varit för tuffare regler, skärpta krav och stängda skolor och samtidigt säga att man inte har något ansvar som riksdagsledamot eller partiledare för Sverigedemokraterna. Man har ett eget ansvar. Man måste göra egna bedömningar om hur man hanterar en pandemi och agerar under den. Jag har inte hört att någon har kunnat påvisa att något av statsråden har skapat trängsel genom sitt agerande. Man har varit väldigt noga med det. Jag har noterat bilderna från 50-årsfesten som Jimmie Åkesson var på, och det var inga avstånd där, kan jag säga. Man måste fundera över orden som Sverigedemokraterna använder, som "hyckleri" och "feg". Jag tycker inte att vi ska föra debatten på den nivån. Låt oss återgå till en diskussion om hur vi ser till att hålla smittspridningen nere och skydda de sårbara grupperna i samhället och hur vi ser till att barn och ungdomar får den utbildning som de behöver så att de klarar verkligheten efter pandemin. Det här är en svår avvägning, men just nu ser det ut som att svenska folket under jul och nyårshelgerna faktiskt tog det stora ansvar som vi talade om då. Vi införde också strängare restriktioner inför detta, och det verkar som att det har gett effekt, för nu minskar smittspridningen. Den stora utmaningen nu är att hålla ut och hålla i och inte tro att bara för att vaccinet kommer kan man agera precis som vanligt. Då är det synd om sverigedemokrater undergräver diskussionen om att vi som samhälle och folk faktiskt har lyckats pressa ned smittspridningen och måste fortsätta göra det under våren så att vaccineringen kan fullföljas och vi kan komma i en ny situation för samhället. Uppenbarligen tar Sverigedemokraterna alla möjligheter att ta politiska poäng, så split i samhället och använda ett högt tonläge. Jag tror inte att det är bra för den politiska diskussionen, jag tror inte att det är bra för Sverige och jag tror inte heller att det ökar trovärdigheten för Sverigedemokraterna i svensk politik.